Herr talman! Herr Göransson försökte göra gällande att jag till skillnad från de andra talarna i denna debatt inte hade hållit mig till realiteter. Men nog är det väl en realitet att det finns starka skäl som talar för en sänkning av gruvarbetarnas arbetstid? De skälen har framförts även av många andra talare i denna diskussion. är det inte en realitet att frågan om 40 timmars arbetsvecka har varit aktuell så länge att det borde gå att snabbare än vad som nu avses komma till rätta med den anpassning som det taias om och alltså snabbare genomföra reformen? Det är otvivelaktigt också en realitet ait man på fackligt håll har bestämda åsikter om arbetstidens förläggning och om behovet av lagstiftning för att komma till rätta med t.ex. skiftarbetstidsfrågorna. Det är dessa frågor som jag har talat om, och jag kan inte se annat än att de handlar om realiteter. Herr Häll påpekade att han hade påvisat vissa skillnader mellan olika grupper underjordsarbetare. Ja, det hörde jag att han gjorde, och jag har i mitt inlägg sagt att jag anser att underjordsarbetande gruvarbetare utgör den största gruppen och den som det i första hand gäller att ordna arbetstiden för. På den punkten är vi alltså överens. Men jag kan inte inse på vilket sätt reformens genomförande skulle hindras av att man också tar med andra arbetargrupper, exempelvis de grupper som vi har nämnt och som otvivelaktigt arbetar under jord inom byggnadsoch anläggningsbranschen. Där gäller det kriterium som herr Fredriksson angav: man har marknivån att gå efter.

Herr talman! Det är uppenbart att det finns många bra förslag i den proposition om allmän arbetstidslag som vi nu behandlar. Lika uppenbart är att sänkningen av arbetstiden till 40 timmar per vecka är det viktiga. Men tyvärr finns det också sådant som kanske är mindre bra. Det har hävdats att det saknas motiv att i en arbetstidslag beakta skyddssynpunkter och att det varit andra skäl som föranlett att förslaget framlagts. Jag vill påstå att den allmänna arbetstidslagen fortfarande har stor betydelse från hälsooch skyddssynpunkt. Som stöd för denna uppfattning vill jag anföra den allmänna upptrappningen i arbetstakten, ackordshetsen, statusjakten, standardjäktet och den kraftiga ökning av neuroser som har konstaterats bland arbetstagarna. Allt detta har fått sitt utlopp i den allmänna oro som råder på arbetsplatserna och en önskan om övergång från ackordslön till månadslön. Arbetstagarna känner sig med andra ord hårt pressade. Att då påstå att denna lag skulle sakna skyddsverkan är enligt min uppfattning felaktigt. Man har åberopat arbetarskyddslagen och påstått att eventuella oformligheter skulle kunna rättas till i den. Men jag vill påpeka att den lagen rör sig med helt andra marginaler än vad arbetstidslagen gör. , Ett annat motiv är enligt departementschefen följande: »Arbetstidsförkortningen leder fram till en utjämning av skillnader i arbetstidshänseende mellan olika samhällsgrupper och är därför ett viktigt led i våra strävanden efter ökad jämlikhet.» I detta uttalande vill jag helt instämma. Den sänkning av arbetstiden till 40 timmar som nu föreslås får inte tas som intäkt för att ge grupper, som redan har denna och kanske ännu kortare arbetstid, ekonomisk kompensation för att man skall kunna bibehålla det avstånd som hittills funnits. Lönen bör naturligtvis baseras på den egna prestationen och inte på vad andra gör eller — något som tidigare förekommit i vissa fall — på att andra grupper får en förbättring. Den egna situationen blir ju inte sämre därför att andra får det bättre. Det finns alltså flera relevanta skäl för en förkortning av arbetstiden till 40 timmar per vecka. Däremot är det inte relevant att ta en sänkning av arbetstiden som skäl för en löneökning för de grupper som redan har den kortare arbetstiden. Dessa grupper har fått denna förmån i förväg. Jag skulle sedan vilja ta upp frågan om den ordinarie arbetstiden till diskussion. Enligt förslaget blir den ordinarie arbetstiden 40 timmar per vecka, och vi kan få begränsningsperioder på fyra veckor med i genomsnitt 40 timmar per vecka. Dygnsmaximeringen skall försvinna, och begränsningsperioden ökas från 3 till 4 veckor. Borttagandet av dessa två begränsningsmaximeringar anser jag vara en klar försämring ur arbetstagarsynpunkt. Det har hävdats villkorslöst, att det är omöjligt att bibehålla dygnsmaximeringen om lagen i princip skall tillämpas på all verksamhet. Varken arbetstidsutredningen, departementschefen eller utskottet har övertygat mig på denna punkt. Det förs endast ett allmänt resonemang, och några exempel som bärande skäl anförs inte. Jag tycker att motiveringen är svag. Utredningen har t.ex. diskuterat införandet av 10-timmarsmaximering men konstaterat, att det vid en sådan skulle kunna införas 4-dagarsvecka med 10 timmars arbetstid per dag, något som man inte ansett vara önskvärt. Sedan man konstaterat detta ansågs det att en 10-timmarsmaximering var omöjlig, och i stället lämnade man fältet helt öppet. Detta innebär att det inte är någonting som hindrar att man inför en sådan 4-dagarsvecka. Utredningen har ändå uppfattningen att »>det saknas anledning anta att ett upphävande av dygnsmaximeringen skulle leda till att bestämmelserna ändras i en ur arbetstagarnas synpunkt oförmånlig riktning». Jag vet inte vad utredningen stöder sig på i det avseendet. Dessutom skulle en dygnsmaximering enligt utredningens uppfattning inte medföra något effektivt skydd mot långa arbetstider, eftersom övertid kan tas ut vid sidan av den ordinarie dygnsarbetstiden. Jag tycker att denna motivering är något krystad. Departementschefen har godkänt dessa motiveringar med bl.a. följande uttalande: »Jag utgår därvid från att slopandet av bestämmelserna om dygnsmaximeringen inte får tas till intäkt för att förlänga dygnsarbetstiden inom områden, där det hittills funnits begränsningar i lagstiftningen.> Utskottet ansluter sig härtill. Vad kan nu detta innebära? Såvitt jag kan förstå skapas nu en ny lagstiftning som gör det nödvändigt att bibehålla den gamla lagstiftningen för att man skall kunna kontrollera på vilka områden lagstiftningen gällde 1970. Jag finner det ganska egendomligt. Man måste alltså gå tillbaka till den lagstiftning som gällde fram till 1970 för att få reda på hur det hela låg till vid den tiden. Jag vill dessutom fråga hur begränsningen skall tillgå på alla nya arbetsplatser som tillkommer. Utvecklingen står minsann inte stilla. Vi vet att det framkommer nya tillverkningsmetoder och tillkommer nya arbetsplatser som inte har några bestämmelser vid dags dato. Antalet serviceyrken på olika områden ökar snabbt, och speciellt där tror jag att arbetsgivarna har önskemål om varierande arbetstider per dag. Detsamma torde förhållandet vara inom viss industri. Det kommer då att bli arbetsgivaren som ensidigt bestämmer i dessa för arbetstagaren så oerhört viktiga frågor. Jag vet inte vad departementschefen, som är här i dag, drar för slutsats av att det på talarlistan endast finns arbetstagare anmälda. Inte en enda borgerlig representant vill ytt ra sig i detta viktiga ärende, trots att de borgerliga har motioner i frågan. De finner tydligen förslaget så förmånligt att de föredrar att tiga still. Jag är övertygad om att det kommer att bli många tvister i dessa frågor i framtiden genom det förslag som nu är framlagt. Det är beklagligt att det skapas en lag som onödigt favoriserar ena parten på arbetsmarknaden, nämligen arbetsgivarna. Dygnsmaximeringen borde bibehållas vid vad som nu gäller, d.v.s. nio timmar. Det är helt möjligt att göra det, eftersom lagen är dispositiv. Man kan mycket väl vända på förslaget och medge att längre arbetstid får tillämpas efter överenskommelse i kollektivavtal mellan parterna på områden där längre dygnsarbetstid är önskvärd. Detta skulle innebära att båda parter finge tillfälle att säga sin mening. Behovet av undantag kan alltså enligt min uppfattning mycket väl tillgodoses genom dispositionsregeln. Både dygnsmaximeringens slopande och utökandet av begränsningsperiodens längd till fyra veckor innebär att det skapas en lag vars tillämpning ensidigt kommer att avgöras av arbetsgivaren. Av formella skäl har jag inget yrkande i denna fråga, men jag har med detta, herr talman, velat framföra mitt beklagande av att önskemålen om maximeringsbestämmelser, som framförts i LO:s remissyttrande och i motion II: 1000, inte har kunnat beaktas i denna lagstiftning.
Herr talman! Miljöfrågor har spelat en icke oväsentlig roll i debatten här i dag. Detta föranleder mig att begära ordet för att göra ett tillägg till mitt tidigare anförande, där jag inte speciellt tog upp arbetarskyddsfrågorna. Vid sidan av arbetstidslagen har vi arbetarskyddslagen. Herr Häll har givit oss en intressant beskrivning av aktuella skyddsfrågor inom gruvindustriområdet, och herr Göransson har likaså i sitt anförande berört viktiga frågor på detta område. Miljöfrågorna och arbetarskyddsfrågorna har stått i centrum för debatten under senare tid. Senast förra veckan tillsatte regeringen en utredning för att nu företa en grundlig översyn av hela arbetarskyddslagstiftningen. Det kan vara på sin plats, herr talman, att i korthet beröra några avsnitt av direktiven som direkt anknyter till en del av de inlägg som gjorts här i dag beträffande miljöoch arbetarskyddsfrågor. Låt mig då säga att den översyn som utredningen nu skall verkställa skall syfta till en lagstiftning som svarar mot en breddad målsättning för arbetarskyddet. Allmänt sett bör lagstiftningen ge ett tillfredsställande underlag för vidgade insatser mot hälsofarliga arbetsmiljöer. En grundtanke måste vara att arbetstagarnas fysiska och psykiska hälsa skall kunna skyddas effektivt i varje led av produktionen. Arbetarskyddets krav måste bättre än för närvarande kunna göra sig gällande redan i samband med planeringen av arbetslokaler, maskiner och arbetsmetoder. Det är också nödvändigt med ökade möjligheter till en fortlöpande kontroll av den arbetshygieniska situationen på arbetsplatserna. Goda möjligheter måste dessutom finnas till ingripande i sådana fall då missförhållanden i skyddshänseende kunnat konstateras. Det primära är att den nya lagstiftningen ger ett fast underlag för åtgärder och ingripanden från arbetarskyddet på ett betydligt vidare område än den nuvarande lagen. Den nya lagstiftningen bör återspegla vår kunskap om och erfarenhet av att hälsorisker av fysisk och psykisk art ofta har sin grund i missförhållanden inom arbetslivet som kan motverkas genom vidgade insatser från arbetarskyddet. En väsentlig uppgift för utredningen blir att uppmärksamma yrkesfaror — ofta av helt ny typ — som hänger samman med den tekniska och strukturella utvecklingen på senare tid. Som exempel på sådana faror kan nämnas förgiftningsrisker på grund av olika slag av luftföroreningar, risker för hörselskador till följd av ökande bullernivå hos maskiner och anläggningar samt risker för den psykiska hälsan på grund av alltmer specialiserade och mekaniserade arbetsprocesser. Förutsättningar måste skapas för att komma till rätta med de problem som här möter. En del yrkesrisker, inte minst sådana som har sitt upphov i luftföroreningar, kan inte definitivt konstateras utan att särskilda, kanske kostnadskrävande undersökningar utförs på arbetsplatsen. Utredningen bör pröva hur föreskrifterna rörande sådana undersökningar skall vara utformade. I detta sammanhang bör utredningen ta upp frågan om de s.k. hygieniska gränsvärdena. Arbetstidsfrågorna är av stor betydelse för arbetstagarna, och det konstateras i direktiven att lagförslaget om 40 timmars arbetsvecka föreligger. I den föreslagna arbetstidslagen regleras frågor om arbetstidens längd. Spörsmål som gäller arbetstidens förläggning fordrar nu en grundlig genomgång. Skyddssynpunkter bör ägnas stor uppmärksamhet vid översynen av gällande regler om dygnsvila, veckovila, raster och arbetspauser. Herr talman! Jag har velat i korthet lämna ett litet referat av de omfattande direktiv som utredningen nu skall arbeta efter. Grundtanken är att arbetstagarnas fysiska och psykiska hälsa effektivt skall kunna bevakas i varje led av produktionsprocessen. Eftersom dessa frågor har tagits upp här i debatten, har jag velat med dessa ord markera att frågorna nu i hög grad står i centrum för uppmärksamheten.

Herr talman! Den fråga som behandlas i föreliggande utlåtande nr 2 från andra lagutskottet har vid flera tillfällen varit föremål för prövning och debatt i denna kammare. Jag kan därför fatta mig kort, då skäl för och emot tidigare redovisats vid ett flertal tillfällen. Frågan gäller ju bestämmelserna om inkomstprövning av de pensioner som utgår till kvinnor, vilka blivit änkor före den 1 juli 1960, bestämmelser som beslöts i samband med en reformering av änkepensioneringen vid 1960 års riksdag. För den som blivit änka efter denna tidpunkt och uppfyller vissa andra villkor utgår full änkepension utan inkomstprövning. Detta förhållande med olika regler har ju betraktats och betraktas fortfarande som en orättvisa mot nu ifrågavarande grupp, de s.k. övergångsänkorna, och man har i flera olika sammanhang haft svårt att förklara orsaken till de olika regler som här gäller. Det har ju också väckts motioner om avskaffande av inkomstprövningen vid ett flertal riksdagar från 1960 ända fram till 1969. 1964 beslöt riksdagen att överlämna de motioner som väckts i denna fråga till pensionsförsäkringskommittén. Vid 1969 års riksdag bifölls i denna kammare en reservation med ett yrkande om att frågan om inkomstprövningens avskaffande borde behandlas med förtur av pensionsförsäkringskommittén. Men frågan föll genom att första kammaren i stället biföll utskottets yrkande om avslag på motionerna. hållande av änkepension avskaffas även för dem som blev änkor före den 1 juli 1960. Redan vid 1960 års riksdag anfördes följande: »Riksdagen uttalade sig 1958 också för att inkomstprövningen borde avskaffas inom de två mest betydelsefulla områden där den ännu finns kvar, nämligen inom änkepensioneringen och invalidpensioneringen. I enlighet därmed har förslaget framlagts att änkepensioner till kvinnor, som blir änkor efter den 30 juni 1960, skall utgå utan inkomstprövning. Förslaget är således ett steg i riktning mot att helt slopa inkomstprövningen inom folkpensioneringen. De härför erforderliga reformerna bör genomföras så snart finansiella och andra förutsättningar föreligger. Detta kan icke ske i ett sammanhang utan måste genomföras successivt. Därvid kan det inte undvikas att grupper, för vilka inkomstprövningen tills vidare bibehålles, känner sig missgynnade. Detta till trots är ett successivt genomförande att föredraga framför en oviss väntan på den tidpunkt då inkomstprövningen kan avskaffas för samtliga.» Såvitt jag förstår kvarstår fortfarande trots flera reformer inom folkpensioneringen ännu olöst frågan om inkomstprövningen för pensioner till dem som blev änkor före den 1 juli 1960. Det har tydligen varit och är fortfarande en oviss väntan, när den tidpunkt skall komma, då denna reform skall kunna genomföras. Det kan väl sägas att finansiella förutsättningar inte har varit helt obefintliga under de gångna åren sedan detta sades i riksdagen, så att ur den synpunkten det inte borde ha saknats möjligheter att lösa denna fråga. Men det är kanske andra skäl som har bidragit till att den rätta viljan inte har varit för handen. Övergångsbestämmelser vid <sociallagstiftning kan ju ofta vara oundvikliga, men en bestämmelse som inte gagnar jämlikheten mellan berörda parter bör dock ändras. Om ändringen är princi piellt och tekniskt enkel kan den göras utan större utredningar, och detta är väl förhållandet beträffande övergångsänkorna. Skjuts en sådan reform på framtiden blir ju många övergångsänkor folkpensionärer och problemet skulle då på sikt lösa sig självt, men under en lång tidsperiod har ju den ifrågavarande gruppen varit utsatt för en mindre rättvis behandling. I reservationen I som fogats till andra lagutskottets utlåtande nr 2 framhålles bl.a. följande: »Ääven om kommittén», — d. v. s. pensionsförsäkringskommittén — »avser att avlämna sitt slutbetänkande vid instundande årsskifte, kan det enligt utskottets mening dröja avsevärd tid, innan övergångsänkornas pensionsförhållanden kan få en tillfredsställade lösning. Utskottet anser av det skälet att riksdagen bör hemställa hos Kungl. Maj:t om förslag till innevarande riksdags höstsession om sådana ändringar i gällande lagstiftning att inkomstprövningen angående änkepension i övergångsfallen slopas.» Herr talman! Jag ber att i anslutning härtill få yrka bifall till reservationen nr I.

Herr talman! Frågan om de s.k. övergångsänkorna, i och för sig en förfärlig benämning på denna kategori av änkor, är ju så välbekant för oss alla här i riksdagen att jag i likhet med herr Jonsson i Mora inte avser att som tidigare ge en historik över händelserna under de gångna åren. I likhet med herr Jonsson skulle jag bara vilja fästa kammarledamöternas uppmärksamhet på riksdagens uttalande år 1958 och år 1960, då den nya reformen antogs. Det framhölls då att det var ett steg i rätt riktning och att avsikten var att avskaffa inkomst prövningen men att detta skulle ske i den takt det statsfinansiella läget tillläte. Förra året hade vi i alla fall efter många års kamp i denna fråga glädjen att finna att majoriteten i denna kammare slöt upp bakom reservanternas förslag och förordade att pensionsförsäkringskommittén skulle åläggas att med förtur behandla frågan om änkepensionen i övergångsfallen. Det olyckliga inträffade emellertid att kamrarna kom att fatta skiljaktiga beslut, och därmed föll frågan. I och för sig är det en underlig tingens ordning som existerar i riksdagen när det gäller sammanjämkning av skiljaktiga beslut. Jag har ofta frågat mig om det verkligen kan vara att följa grundlagens mening, enligt 63 8 riksdagsordningen, då det nästan aldrig hänt i lagfrågor att man fått en jämkning till stånd på så sätt att medkammaren fogat sig i ett majoritetsbeslut av andra kammaren. Det har ju i lagfrågor nästan aldrig hänt att man fått till stånd en jämkning genom att den ena kammaren fogat sig i ett majoritetsbeslut i medkammaren. Vi motionärer, som ju tillhör olika partier, förtröttas inte, eftersom vi anser att det rör sig om en rättvisefråga. Därför har vi, måhända till kammarledamöternas leda, återkommit år efter år med yrkande om att få bort inkomstprövningen. Också i år har vi i sak — genom tre motionspar -— givit uttryck åt samma uppfattning. Det har också reservanterna, som för folkpartiets del företrädes av reservationen I och för moderata samlingspartiet av reservationen II. Utskottsmajoriteten skriver att man bör avvakta pensionsförsäkringskommitténs slutbetänkande, vilket förväntas komma att presenteras vid årsskiftet 1970—1971. Utskottet skriver också att i kommitténs uppdrag ingår att utreda frågan om likställighet mellan man och kvinna i den allmänna pensioneringen samt att kommittén i det sam manhanget inte kan undgå att också pröva de regler som gäller för pension åt dem som i framtiden blir änkor och att kommittén vid den bedömningen också kommer att ta hänsyn till dem som redan är änkor.

Och en sak är under alla förhållanden viss, nämligen att tiden kommer att förhalas ytterligare. Därigenom kommer också antalet äldre änkor — för att använda det uttrycket — att reduceras ännu mer. Under de närmaste fem åren försvinner nämligen mellan 3500 och 4 600 sådana änkor. Herr talman! Herr Kaijser och jag har i reservationen II följt upp yrkandet i vår motion och hemställt att riksdagen måtte besluta om att avskaffa inkomstprövningen från den 1 juli 1970. Jag ber att få yrka bifall till den reservationen. För den händelse att den faller här i kammaren kommer jag att rösta för reservationen I av herrar Österdahl och Jonsson i Mora, i vilken yrkas att riksdagen i skrivelse till Kungl. Maj:t hemställer om förslag till innevarande riksdags höstsession om slopande av inkomstprövningen när det gäller änkepension i övergångsfallen.
Herr talman! I den mån motionärerna har begärt en utredning av denna fråga vill jag säga att det kravet är tillgodosett. Frågan är under utredning, eftersom riksdagen på andra lagut skottets förslag tidigare har överfört den till pensionsförsäkringskommittén.

Det är en sak som intimt berör den fråga vi här diskuterar. Det skulle väl vara mycket egendomligt om riksdagen det ena året beslutar att överlämna en fråga till pensionsförsäkringskommittén och året därpå begär att få en del av hela komplexet utrett med förtur. Det är nämligen vad man begärt. Utskottet har inte tagit ställning till sakfrågan utan hänvisar till att ärendet utreds och att pensionsförsäkringskommittén anser att utredningen kan vara klar innevarande år. Det blir därmed riksdagens sak att sedan ta ställning till detta spörsmål. Jag sade i inledningen av mitt anförande att motionärernas utredningskrav i stort är tillgodosedda. I fröken Wetterströms motion framförs förslaget att riksdagen i dag skulle besluta att nuvarande grunder skall upphöra att gälla fr.o.m. den 1 juli i år, vilket skulle innebära en utgiftsökning på 95 miljoner kronor. Utskottet har inte tagit ställning till detta förslag utan har hänvisat till det betänkande som utredningen kommer att framlägga. En annan fråga, som enligt min mening borde tas upp i denna diskussion men som i regel inte brukar beröras, gäller de änkor vilka med: ett uttryck som inte låter så trevligt brukar kallas. femtondedelsänkor. Låt mig som exempel nämna en 35-årig kvinna utan barn under 16 år, vilken blir änka den 1 mars 1970 och vilken varit gift i fem år. Hon befinner sig i exakt samma situation som en kvinna som vid samma ålder och utan barn under 16 år blev änka den 1 mars 1958. Ingendera får någon änkepension från folkpensioneringen. Denna lilla grupps Pproblem löses icke genom reservanternas förslag. Herr talman!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

Herr talman! Jag vill bara till herr Gustavsson i Alvesta säga att utredningskravet visserligen blivit tillgodosett år 1964 men att vi dock diskuterat denna fråga alltsedan år 1960. Jag har visst förståelse för att arbetet i utredningen, med hänsyn till alla de motioner som andra lagutskottet under årens lopp generöst överlämnat och även med hänsyn till de tilläggsdirektiv den fått, kan komma att ta tid i anspråk. Man kan emellertid inte komma ifrån det faktum att tio år nu har förflutit sedan 1960. Det finns tusentals sådana änkor som jag talat om och som inte fått samma behandling som övriga änkor. Förhållandet måste uppfattas på detta sätt ute i landet.

Beträffande kostnaderna för reformen som är dryga — de uppgår till 95 miljoner kronor för detta år — vill jag säga att vi från vårt håll ansett denna fråga vara så angelägen att vi yrkat på en motsvarande förhöjning av det statsanslag som utgår till folkpensionering en. 95 miljoner kronor kan förefalla som en oerhört stor summa, men det rör sig ändå inte om mer än 1,3 procent av förslagsanslaget till folkpensioneringen. Jag har bara i all vänlighet velat säga till herr Gustavsson i Alvesta att jag har min fasta tro på att det skulle finnas möjligheter att undanröja problemen för denna alltmer minskande

Herr talman! Jag vill till herr Gustavsson i Alvesta säga att man visst skall avvakta förslag som en utredning kan komma med. Pensionsförsäkringskommittén har ju också fått många tillläggsdirektiv att beakta i detta sammanhang. Herr Gustavsson förde också in i debatten frågan om de s.k. femtondedelsänkorna, vilkas situation utgör ett verkligt problem som man måste försöka lösa på något sätt. Men just gruppen övergångsänkorna är ju en klart avgränsad grupp som uppkom vid beslutet om pensionsreformen år 1960. Från den utgångspunkten skulle problemet bli något enklare om man toge bort inkomstprövningen för denna grupp. Som vi har sett det i de motioner till vilka vår reservation knytes an, är just det här problemet något enklare än alla de andra problemkomplex som pensionsförsäkringskommittén har att brottas med och detta är alltså bakgrunden till yrkandet i reservationen I. Det förhållandet att vi inte medverkat i reservationen II av de moderata beror på att täckningen av kostnaderna inte medtagits i motionerna I: 165 och II: 188, vilket gör att vi ej kan fixera vår ståndpunkt på samma sätt som de moderata gjort med datumgränsen satt vid den 1 juli 1970. Vi har menat att en lösning av denna fråga bör komma i form av ett förslag från regeringen till årets höstsession i riksdagen. Jag ber därför att än en gång få yrka bifall till reservationen I.

Herr talman! Fröken Wetterström uttalade här något om att »vi har under tio år arbetat för den här frågan>. Nu är det väl inte riktigt på det sättet, om det är partiet som fröken Wetterström tänker på men jag har också stått här för cirka tio år sedan och kämpat för att denna fråga skulle bli avgjord. Men när en utredning nu har fått ta hand om frågan anser jag att den skall färdigbehandlas där. Vi får senare ta ställning till utredningens förslag. Jag vill också säga till både fröken Wetterström och herr Jonsson i Mora att både moderata samlingspartiet och folkpartiet har representanter i pensionsförsäkringskommittén där man varit överens om att de här två frågorna — alltså tilläggsdirektiven om jämställdhet mellan man och kvinna och övergångsänkornas situation — hänger så intimt samman att förslag bör läggas fram i ett sammanhang. Beträffande de här »femtondedelsänkorna» vill jag framhålla att det nog är just den gruppen som har de svåraste ekonomiska problemen. Jag ber kammarens ledamöter att studera tabellerna i utskottets utlåtande, varav det klart framgår hur de olika avdragen verkar.

Herr talman! Som medmotionär till herr Gustafsson i Stenkyrka m.fl. i motion II: 447 vill jag säga några ord om det här problemet med utgångspunkt från människan själv, d.v.s. de kvinnor som berörs av den aktuella frågeställningen. Vi talar ju så ofta om att människan skall stå i centrum och om ett människovänligt samhälle och om ökad jämlikhet. Just nu diskuterar vi alltså si Man kan fråga sig hur dessa kvinnor upplever sin situation att få hela sin pension eller i vissa fall en del därav inkomstprövad därför att de blivit änkor före ett visst bestämt datum. Detta gäller inte för dem som blivit änkor efter detta bestämda datum. Den 1 juli 1960 förefaller alltså att vara ett rent magiskt datum, och det är under alla förhållanden ett dåligt argument att komma med till dessa kvinnor som ständigt frågar om var rättvisan och jämlikheten finns. Det går inte att för dem förklara riktigheten av något som man inte kan övertyga ens sig själv om. Det är naturligtvis också en mycket klen tröst för dessa kvinnor när vi säger att vi är medvetna om den föreliggande orättvisan och att vi har kritiserat den under tio år. Det är svårt att förklara varför denna tioåriga kritik inte har resulterat i någonting. Det står i utskottsutlåtandet om denna 10-åriga kritik och ingenting har skett ännu i fråga om de föreliggande reglerna. Trots att man alltså under tio år varit medveten om denna orättvisa och om denna bristande jämlikhet har det inte gått att ändra saken till det bättre. jag har respekt för utredningar, men det gäller verkligen att försöka omsätta sin uppfattning i praktisk politik och handling. Utifrån dessa synpunkter ber jag alltså att få yrka bifall till reservationen I.
Herr talman!

Det är den grupp som i den statistiska tabellen i Om vi ser på denna statistik, kommer vi ganska snart fram till att vi i dag har änkor som är över 50 år gamla till ett antal av icke mindre än 13150. Dessa åtnjuter inte änkepension i någon form. Denna tabell har utskottet fått från pensionsförsäkringskommittén. Den första fråga man ställer sig är givetvis hurdan fördelningen är inom denna grupp av änkor. Utgöres den stora delen av denna grupp av änkor som icke får någon pension därför att de har en inkomst som lägger hinder i vägen? Jag erkänner öppet att jag inte i dag hyser några större farhågor för denna grupp, eftersom den i varje fall har inkomstmöjligheter och en någorlunda tryggad existens. Men hur stor är den grupp som på grund av den s.k. femtondelsprincipen icke åtnjuter någon pension? Jag är rädd för att denna grupp är ganska stor, herr Gustavsson i Alvesta. Naturligtvis är den inte stor jämförd med hela antalet änkor men i jämförelse med de 13 150 är den stor. Jag måste säga att jag med tillfredsställelse lyssnade till herr Gustavsson i Alvesta när han deklarerade att utredningen upptäckt just denna grupp. Så tycks tidigare inte ha varit fallet. Det är nämligen nio år sedan vi första gången började diskutera just denna grupp av änkor. Jag är fullt övertygad om att det i dag inte skulle tjäna någonting till att ställa ett särskilt yrkande. Jag förlitar mig på att utredningen nu allvarligt studerar problemen för just denna grupp. I vilken situation vi hamnar när utredningen blir färdig blir — med tanke på vad som sägs om dess uppgift att utreda problemet om likställighet o. d. — en annan fråga. Vad som i dag är betydligt viktigare är att tillgodose dem som icke har möjlighet att få sin ekonomiska ställning prövad, därför att de råkade bli änkor ett speciellt år långt tillbaka i tiden, och som i dag befinner sig i en svår situation. Låt mig bara redovisa en enda sifferuppgift. Vi har i dag 8 050 änkor över 60 år som inte har möjlighet till någon som helst folkpension. Beror detta på att de har inkomst är inte faran så stor, men beror det på »femtondelsprincipen» är det en orättvisa som avgjort överträffar den jämlikhetsorättvisa som annars påtalas i sammanhanget. Jag har givetvis, herr talman, i dag inget yrkande.

Herr talman! Bara några ord om den reservation som är fogad vid utskottsutlåtandet. Motionerna 1:31 och II:36 tar upp frågan om deltidsoch korttidsanställdas poängberäkning när det gäller ATP avgifterna liksom trettioårsoch femtonårsreglerna. Motionerna har delats upp så att endast den fråga som gäller trettioårsoch femtonårsreglerna behandlas i utlåtandet. Anledningen till att vi återigen har tagit upp dessa frågor är att vi anser att just låglönegrupperna — de som börjar förvärvsarbeta tidigt — blir missgynnade genom den poängberäkning som nu finns i ATP-systemet. Förra året beslöt riksdagen att låta göra en viss översyn på en annan punkt av ATP-systemet. Vi har därför ansett det riktigt att man då också tar upp dessa frågor. Med detta ber jag få yrka bifall till den reservation som är fogad vid andra lagutskottets utlåtande nr 3.
Herr talman! Låt mig först konstatera att reservanterna och utskottets majoritet är överens om att såväl trettioårsregeln som femtonårsregeln är till fördel för alla som tillhör försäkringssystemet. Herr Gustavsson i Alvesta menar att vissa grupper gynnas mer än andra grupper. Han pekar speciellt på de lågavlönade, d.v.s. de personer som har en låg och jämn inkomst under sin aktiva tid. Han anser att dessa är missgynnade i förhållande till dem som har en relativt brant stegring av inkomsten i slutet av sin bana. Det framhålles också i reservationen, att personer med låga inkomster ofta har mer än 30 års anställning i förvärvslivet. Därigenom skulle dessa komma i ett sämre läge än de som har en relativt kort verksam tid, i varje fall kortare än 30 år. Detta är väl egentligen en fråga för framtida generationer, eftersom det ännu tar åtskilliga år innan någon har tillhört pensionssystemet mer än 30 år. För övrigt skulle det väl vara rätt omöj ligt att skapa regler på denna punkt. Samma sak gäller förslaget om kompensation i någon form till försäkrade som endast har ringa nytta av femtonårsregeln. Jag har, herr talman, med förlov sagt väldigt svårt att följa dessa tankegångar. Hur skall det vara möjligt att i det enkla och administrativt lätthanterliga system som ATP är och bör vara bygga in sådana regler som föresvävar motionärerna? Vi har tidigare i dag talat om svårigheten att avgränsa vissa grupper från andra. Är det på något område svårt att åstadkomma en någorlunda hygglig gränsdragning och att göra riktiga avvägningar, så måste det väl vara på detta område. Jag tror att det måste bli fråga om en rent individuell prövning från fall till fall; varje försäkringsärende måste granskas, och det kommer säkerligen att bli tämligen tungrott. Jag kan inte förstå hur man skulle kunna dra upp några gränser. Jag förstår mycket väl att det varit svårt för reservanterna och även för herr Gustavsson att ange ens några riktlinjer för hur man tänkt sig lösa denna fråga.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
Herr talman! Jag är medveten om att vi inte givit några klara riktlinjer för hur man skulle lösa detta problem, men det är inte ofta man får det i direktiven som ges till de utredningar som skall försöka knäcka besvärliga frågor. Jag vill ännu en gång poängtera orätt visorna i det nuvarande systemet. För den som går ut i förvärvslivet tidigt, vid 17—18 års ålder, kanske har en flack inkomstkurva och arbetar ganska många år betalas det in avgifter under betydligt längre tid än för den som kommer in i systemet vid en kanske tio år högre levnadsålder och har en brant inkomstkurva. Det är just här som reglerna ger orättvisa utslag mot dem som har de låga inkomsterna och den flacka inkomstkurvan. Visst är detta en fråga för den framtida generationen, som herr Fredriksson sade, men systemet är ju sådant att det tar litet tid innan någon får nytta av det. De administrativa problemen tror jag inte är så svåra om man bara kan åstadkomma regler för detta. cialförsäkringsskyddet för företagare och fria yrkesutövare i syfte att åstadkomma ökade valmöjligheter;

Herr talman! Det är många frågor från 1960-talet som andra lagutskottet har buntat ihop och förelägger kammaren i dag. Eftersom förevarande fråga varit uppe många gånger skall jag fatta mig mycket kort. Denna fråga gäller kombinationen sjukförsäkringen — ATP-systemet. Anledningen till att den ständigt återkommer är helt enkelt den att de egna företagarna många gånger inte har ekonomiska möjligheter att vara med i försäkringssystemet. Den som inte är med i försäkringssystemets ena del blir utestängd också från den andra delen. Systemet är inte alltid avpassat för företagargruppen. Med hänsyn till de investeringar som många företagare måste göra har man ansett pensionsdelen inte vara lika viktig som de övriga delarna i försäkringssystemet och därför velat ha större flexibilitet i försäkringssystemet. Det är den frågan som återkommer i motioner, och det är för detta vi har reserverat oss. Vad vi begär är en utredning rörande ändrade grunder för socialförsäkringsskyddet för företagare och fria yrkesutövare. Med dessa ord, herr talman, ber jag att få yrka bifall till reservationen I till utlåtande nr 4.

Herr talman! Till detta utskottsutlåtande är fogad en blank reservation av herr Käijser och mig, och jag ber bara att med några ord få motivera varför vi har avgivit reservationen. I och för sig skulle vi gärna sett att vi hade kunnat förena oss med dem som har avlämnat den motiverade reservationen.

Många gånger anser de sig inte vara i behov av det senare försäkringsskyddet. Förra året belystes under utskottsbehandlingen synnerligen ingående — kanske mera ingående än någonsin tidigare, och det vill inte säga litet — de problem som skulle uppkomma, om man skulle tillskapa den föreslagna valfriheten. Vi anser därför inte att det är möjligt att genomföra en sådan valfrihet. Problemet ligger främst i att man skulle bryta den samordning mellan sjukförsäkringen och pensioneringen som tillskapades då lagen om allmän försäkring antogs. Man kom då ifrån de besvärliga gränsfall som tidigare hade medfört nackdelar för de försäkrade, nämligen att man efter långvarig sjukdom kunde råka ut för att bli utförsäkrad. Den nya lag som antogs innebär bl.a. att den som drabbas av en långvarig och bestående sjukdom, som kan övergå i invaliditet, vet att han inte löper risk att förlora sin sjukpenning, eftersom den i förekommande fall ersätts med pension. De företagare och fria yrkesutövare som är missbelåtna med att inte få tillhöra enbart sjukförsäkringen har måhända inte klart för sig vilka risker de skulle utsättas för i händelse de råkade ut för en svår sjukdom som skulle medföra en bestående nedsättning i arbetsförmågan eller medföra invaliditet. Måhända är informationen därvidlag inte tillräcklig. Jag har också blivit övertygad om att det inom ramen för det pensionssystem som vi har skapat inte är möjligt att enligt reservanternas önskemål låta vederbörande själv avgöra, om han inom tilläggspensioneringen vill ha enbart förtidsoch efterlevandeskyddet och välja en för honom lämplig pensionsnivå. Jag har alltså funnit att de skäl som utskottet anför för avslag på motionerna är bärande. Jag har, herr talman, inget yrkande.

Herr talman! Man kan ju ställa sig frågande till varför motionsyrkanden, som har visat sig omöjliga att bifalla, återkommer år efter år. Varje gång denna fråga har varit uppe, har vi från socialdemokratiskt håll och från majoriteten inom utskottet påpekat, att det inte har varit möjligt att inom systemets ram tillmötesgå motionärernas och reservanternas krav på denna punkt. Jag är glad över att även fröken Wetterström nu har anslutit sig till denna uppfattning. Jag tror att den är den enda riktiga i detta sammanhang. Det skulle naturligtvis vara mycket olyckligt och framför allt principiellt felaktigt att klippa av sambandet mellan sjukförsäkring och pension, ty en sjukdom kan bli långvarig och kan kanske övergå i en permanent nedsättning av arbetsförmågan. I sådana fall är den principen vedertagen att sjukersättningen skall ersättas med pension. Så är systemet uppbyggt, och det bör man inte ändra på. Just på grund härav tycker vi att det skulle vara olyckligt om försäkringsskyddet skulle försämras på detta sätt för företagare. Nu menar herr Gustavsson i Alvesta att korttidskyddet är viktigare, eller i varje fall att många företagare anser detta. Jag undrar om man verkligen kan hålla fast vid en sådan uppfattning. Nog måste väl ändå långtidsskyddet vara det viktigaste för alla männi skor. Det gäller ju inte bara inkomstskyddet sedan man har uppnått 67 års ålder — den vedertagna pensionsåldern — utan även unga människor kan ju, som fröken Wetterström mycket riktigt påpekade, drabbas av invaliditet. Då måste det ju vara synnerligen värdefullt att de har det skydd som pensionsförsäkringssystemet ger. Jag undrar om det är så många företagare som är missnöjda med detta system. Jag tror inte att det är så förfärligt många. Men om det vore tillräckligt många, så att det fanns underlag för ett annat system, kunde man t.ex. skapa två system, ett för löntagarna, som får vara som det är, och ett för de fria yrkesutövarna och sådana som anser att de bör ha en så stor valfrihet som möjligt inom systemet. Jag antar att man då fick övergå till ett rent premiereservsystem ,där man fick betala avgifter efter de förmåner som man anser sig behöva. Då skulle ju valfriheten kunna bli mycket större. Kanske reservanterna och herr Gustavsson skulle kunna medverka till en sådan undersökning. Vi skulle då kunna diskutera denna sak från en annan utgångspunkt.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

Herr talman! Herr Fredriksson sade att vårt förslag har visat sig omöjligt. Det är väl bara det att man inte har prövat det, utan man har avslagit motionerna med hänvisning till att det inte går att bryta sambandet i försäkringssystemet. Vad vi har givit uttryck för såväl i motionerna som i reservationerna är att en företagare ofta har ett företagssparande som i många fall ger det åldersskydd han behöver. Därmed har vi inte sagt att han inte behöver familjeskyddet och rätten till förtidspension. Jag kan inte förstå annat än att det skulle kunna gå att inrätta en försäkring för företagarna som ger dem invaliditetsskydd och familjeskydd. Därmed skulle sambandet med sjukförsäkringen finnas kvar. Det är detta vi vill ha prövat.
Herr talman! Majoriteten i utskottet har ansett de här förslagen vara så omöjliga att det inte är lönt att försöka pröva dem. Herr Gustavsson sade att företagarna kan ha gjort investeringar i sina företag och att de anser sig ha ett tillräckligt gott åldersskydd där. Detta gäller kanske i första hand jordbrukarna. Men livet för en företagare kan te sig tämligen osäkert och ovisst. Vi lever ju i en tid med snabba omställningar och förändringar i näringslivet och på arbetsmarknaden. Det är inte så säkert att en penson som har ett eget företag i dag har det i morgon. Han kan ju bli löntagare och han kan bli en fri företagare igen. Jag tror att det viktigaste är, att man har ett system där alla är försäkrade, har både korttidsskydd och långtidsskydd. Jag vill än en gång poängtera att det ju måste vara långtidsskyddet som är det allra viktigaste. Vi har ett system som är så utformat, att det ger trygghet åt såväl företagare och fria yrkesutövare som anställda. Det måste, såvitt jag förstår, motsvara ett utbrett önskemål även bland företagarna.

Herr talman! I denna fråga har ju riksdagen alltid ställt sig avvisande. När problemen diskuterades i 1958 års socialförsäkringskommitté var man medveten om alla de svårigheter som finns när det gäller att lösa just detta problem. Man tänkte väl i alla fall att man, när systemet väl var genomfört och man hade fått ett visst mått av er farenhet, skulle kunna förbättra systemet så att det, även om det var skräddarsytt för vissa grupper av människor i detta land, kanske skulle kunna bli möjligt att finna former för att också tillfredsställa andra grupper. Alla är väl överens om att systemet i detta avseende inte är lyckat. Det är inte tillfredsställande. Vissa grupper behöver ett annat skydd, och det är vad som anförs i reservationen. De behöver ett större mått av valfrihet och kanske framför allt av valmöjligheter. Det har här sagts av utskottets ledamöter, att man skulle kunna undersöka detta — samtidigt som man talar om att det är omöjligt. Ena stunden säger man att man från början har fått klart för sig att det inte går att genomföra reformen och å andra sidan säger man att ingenting har gjorts för att undersöka om det är möjligt. Nog vore det väl ändå, herr talman, angeläget att man undersökte problemet och försökte lägga fram förslag som vore helt acceptabla för alla grupper.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
Herr talman! Jag begärde egentligen ordet bara för att helt kort få ansluta mig till de synpunkter som herr Gustavsson i Alvesta anfört. Syftet är ju större valfrihet för de fria företagarna och enligt min mening finns det ett behov just härvidlag. Långtidsskyddet har många företagare möjlighet att i väsentlig utsträckning själva ordna inom sitt eget företag. I dagens läge är problemet hur man skall kunna behålla kapitalet inom rörelsen. En årlig avtappning på 10 procent till exempelvis ATP betyder ganska mycket för många företagare och det skulle vara en fördel om beloppet finge be hållas i rörelsen, i all synnerhet i ett läge då kapitalsvårigheterna blir allt större. Från den synpunkten kan det alltså finnas skäl att pröva om inte andra bestämmelser skulle kunna tillämpas. Men när det gäller korttidsskyddet kan det, såsom framhållits, föreligga ett behov hos företagarna att gå in i systemet, och det är just i detta sammanhang frågan tas upp i såväl motionen som reservationen, eftersom man vill kunna välja på ett annat sätt än som nu är nödvändigt. Nu skall man välja allt eller intet, men det borde finnas en möjlighet däremellan.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
Herr talman! Herr Jonsson i Mora framhåller att det för många företagare kan bli alltför betungande att tillhöra både långtidsoch korttidsskyddet. Med anledning härav vill jag säga till honom att alla människor har möjlighet att begära utträde ur systemet. Då kommer de även ifrån långtidsskyddet och möjligheter finns att i annan försäkringsform skapa ett korttidsskydd, som kanske inte behöver bli så mycket dyrare än det blir att tillhöra detta system. Herr Eliasson i Moholm säger att man bör kunna ändra en reform då och då om det kan anses behövligt. Visst kan man göra det, men då skall man ändra reformen i förbättrande riktning och inte, vilket jag anser att man gör här, försämra den.
Herr talman! Det är rätt som herr Fredriksson säger, att man kan begära utträde ur systemet. Men om man gör det avstår man från förmånen av korttidsskydd, och det är den förmånen som jag skulle vilja behålla. Det är på den punkten vi har delade meningar. Vi reservanter anser att vi borde få till stånd en lagändring så att man kunde behålla korttidsskyddet men ha möjlighet att avstå från långtidsskyddet.
Herr talman! Om jag tolkar herr Fredriksson rätt menar han att om man skulle försöka göra så att den grupp vi här talar för skulle få ett bättre system, så skulle det inte vara i överensstämmelse med herr Fredrikssons önskemål.

Herr talman! Även den fråga som behandlas i andra lagutskottets förevarande utlåtande har diskuterats vid flera tillfällen här i kammaren. Det motionspar som utlåtandet gäller har velat åstadkomma större jämlikhet mellan den frivilliga sjukförsäkringen och den obligatoriska försäkringen för tilläggssjukpenning. Situationen i dag är den att förvärvsarbetande kvinnor är obligatoriskt försäkrade, medan de kvinnor som arbetar i hemmet eller i makarnas gemensamma företag har möjligheter att teckna en frivillig försäkring. Vid sjukdom är försäkringarna jämställda, men vid barnsbörd omfattar den obligatoriska försäkringen även tilläggssjukpenning under 180 dagar, medan den som har tecknat frivillig försäkring inte får någon sådan tilläggssjukpenning. Vi motionärer anser detta vara oriktigt och vill ha försäkringarna jämställda, vilket vi har påyrkat i motionerna. En reservation härom har fogats till utskottets utlåtande. Vidare har vi i motionerna tagit upp frågan om grundsjukpenningen. Utskottet har skrivit att den saken kommer att bli föremål för utredning i annat sammanhang, vilket vi hälsar med tillfredsställelse. Herr talman! Med det anförda vill jag yrka bifall till den vid andra lagutskottets utlåtande nr 5 fogade reservationen.
Herr talman! Reservanterna anser i likhet med herr Gustavsson i Alvesta att den skillnad i förmåner som föreligger mellan obligatoriskt och frivilligt försäkrade för tilläggssjukpenning är omotiverad. Jag vill emellertid hävda att det finns en klar motivation för de förmåner som utgår till dem som tillhör den obligatoriska sjukpenningförsäkringen. Denna försäkring skall i likhet med alla andra försäkringar kompensera ett inkomstbortfall, i detta fall förlorad arbetsförtjänst. I de fall där tilläggssjukpenningen utgår under viss tid i samband med barnsbörd är det lätt att konstatera att den försäkrade varit frånvarande från sitt arbete och inte haft arbetsförtjänst under denna tid. Den frivilliga sjukpenningförsäkringen är däremot avsedd för dem som inte på sådana grunder kan omfattas av den obligatoriska försäkringen för tilläggssjukpenning. Även till den frivilliga försäkringen betalar samhället en viss del av avgiften.

Utöver grundsjukpenningen, som nu är 6 kronor om dagen, kan en hemmafru för närvarande försäkra sig för 9 kronor i en frivillig försäkring. Om hon har högsta dagpenning, 9 kronor, i den frivilliga försäkringen kommer hon på så sätt i paritet med den som genom förvärvsarbete har en inkomst av omkring 8 000 kronor och följaktligen åtnjuter sjukpenning enligt klass 9. Till denna frivilliga försäkring bidrar staten med 20 procent av kostnaderna. I reservationen finns också en annan felaktighet. även den underströks av herr Gustavsson i Alvesta, som sade att de hemmafruar som arbetar i familjeföretag inte har möjlighet att bli inplacerade i tilläggsförsäkringen. Det ta påstående har under alla de år frågan diskuterats ett flertal gånger framförts till motionärer och reservanter, senast skedde det föregående år.

Tilläggssjukpenningen utgår i samband med barnsbörd utan den vanliga motivation som gäller sjukpenning i övrigt, nämligen den att man skall vara sjuk. Barnsbörd betraktas ju inte som sjukdom. Vad som fordras är att kvinna avhåller sig från förvärvsarbete. Det är, som jag förut sade, lätt att kontrollera detta i fråga om kvinnor som har arbete utanför hemmet. Arbetet med att sköta hem och barn ligger utom kontrollen av kvinnor som är lediga för barnsbörd eftersom detta inte räknas som sjukdomsfall.

Låt oss sedan titta litet på kostnaderna! Det var något nytt för motionärerna när de föregående år kom underfund med att deras förslag skulle kosta mycket pengar. Det är ett ganska stort kollektiv som tillhör den s.k. hemmafruförsäkringen. Den 1 januari 1969 var 203 000 kvinnor försäkrade, och nästan hälften eller 40 procent av dem hade den högsta dagpenningen inom frivilligförsäkringen, nämligen 9 kronor. Av dessa 203 000 kvinnor befann sig endast 17 procent i vad som kan kallas de barnafödande åldrarna. cent av denna kostnad fick man svara för en utgift på 4,3 miljoner kronor. För 1970 beräknas denna försäkring kosta 27 miljoner kronor, av vilka staten skall svara för 5 miljoner. Under år 1971 beräknas kostnaderna stiga till 28 miljoner kronor, vilket betyder en statlig utgift på 6 miljoner kronor. För att klara av den här försäkringsformen i enlighet med motionärernas önskemål bör försäkringskassorna få 50 procent av utgifterna i form av statsbidrag i stället för som tidigare 20 procent. Eftersom totalkostnaden år 1971 beräknas till 28 miljoner kronor innebär alltså motionärernas förslag att statens bidrag blir 14 miljoner kronor. Detta är konsekvensen av det förslag som herr Gustavsson i Alvesta pläderar för.

Reservanterna föreslår att man skall göra en utredning om de bästa möjligheterna att bereda hemmafruarna samma förmåner som de förvärvsarbetande kvinnorna i fråga om tilläggssjukpenning. En sådan utredning gjordes redan 1954, då bestämmelserna om förmåner i samband med barnsbörd omarbetades. Då undersökte socialförsäkringsutredningen mycket noga möjligheterna att ta med hemmafruarna och låta den fri villiga försäkringen också omfatta förmåner i samband med barnsbörd. Man kom emellertid fram till att detta inte var möjligt, eftersom risker förelåg för en så stor höjning av avgifterna, att många andra kvinnor skulle bli utestängda. Dessutom ansåg man det inte vare sig principiellt eller sakligt riktigt att staten tog på sig en högre del av kostnaderna än 20 procent för en helt frivillig försäkring. Motionärerna har också tagit upp frägan om en höjning av grundsjukpenningen. Utskottet framhåller att en utredning därvidlag har aviserats. Denna skall undersöka frågan om högre sjukpenning just med tanke på att kunna åstadkomma ett slags sjuklön som skall bli beskattad och samtidigt ligga till grund för ATP-poäng. Utskottet har således besvarat denna propå från moticnärerna med påpekandet att man förväntar sig en utredning. Av årets statsverksproposition framgår att i en kommande proposition skall behandlas jämlikhetsfrågan för män och kvinnor inom den s.k. hemmafruförsäkringen, varvid även den s.k. hemmamaken skall ges möjlighet att tillhöra denna försäkring.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

Herr talman! Den fråga vi här diskuterar kan vi inte applicera på den reform fröken Sandell sist nämnde, nämligen hemmamakeförsäkringen. Fröken Sandell påstår att det finns en klar motivation för ersättning vid inkomstbortfall när det gäller den obligatoriska sjukförsäkringen, och det är riktigt; jag vill inte på något sätt bestrida det. Samtidigt säger fröken Sandell att det inte går att kontrollera en hemmafrus arbetsinsats i makens företag, och det verkar som om hon menade att denna arbetsinsats inte är så betydelsefull. Men i många fall måste man leja arbetskraft för att klara de arbetsuppgifter som hustrun utför. Därför har jag den uppfattningen att det här föreligger en motivation även om den inte är lika klar som när det gäller den obligatoriska försäkringen. Det är riktigt att en kvinna som arbetar i makarnas gemensamma företag har möjlighet att få försäkring upp till en viss nivå utan att makens inkomst reduceras. Om man går längre reduceras denna inkomst, med alla de konsekvenser det innebär för sjukförsäkringen. Visserligen var denna fråga föremål för en utredning 1954, men i många andra frågor som utretts på 1950-talet och som varit föremål för riksdagsbeslut under 1960-talet har både utskott och riksdag ansett att utvecklingen under de senaste 8—10 åren gör det motiverat med en översyn och vissa justeringar. Detta gäller även den fråga vi nu behandlar.

Herr talman! Jag vill i korthet säga till herr Gustavsson att jag inte på något sätt har uttalat att hemarbetet är mindre värdefullt.

Herr Gustavsson i Alvesta förstod inte det senaste jag sade om att man skulle utöka kollektivet genom att låta även hemmamännen vara med.

Vidare talar herr Gustavsson i Alvesta om att man många gånger måste leja arbetskraft i hemmet. Det får ju också vi göra som har förvärvsarbete och tillläggsförsäkring när vi är hemma på grund av sjukdom, och det får en kvinna göra som är hemma med anledning av barnsbörd och erhåller ersättning från försäkringskassan för bortfallen arbetsinkomst. Men också hon har kanske särskilda utgifter för sin livsföring; enligt min mening kan man inte hävda att det speciellt skulle gälla dem som arbetar i hemmet. Motionärerna framhärdar i att tala om att de kvinnor som arbetar i makens företag inte har samma förmåner som övriga kvinnor med ett förvärvsarbete. Det är ganska anmärkningsvärt att man år efter år skriver detta i motioner och reservationer. Därmed vilseleder man en mängd människor som får den uppfattningen att de inte kan försäkra sig för tilläggssjukpenning. Vilket de kan om de har en inkomst på minst 2 400 kronor. De kan få tilläggssjukpenning om de arbetar i sin makes företag och anmäler det till försäkringskassan.

Herr talman! Den fråga som har tagits upp i den fyrpartimotion som nu behandlas — motionen har väckts av fru Kristensson, fru Sigurdsen och mig i denna kammare och av fru Elvy Olsson i första kammaren — är inte någon stor fråga. Om kammaren bifaller reservationen till utskottets utlåtande, som innebär bifall till motionen, så blir det därmed inte någon större revolution. Men även små steg kan vara värda att tas, om de tas i rätt riktning. Det problem som vi har aktualiserat är konkret och begränsat. Det är redan tillfredsställande belyst av en statlig utredning, och man behöver inte invänta ytterligare fakta. Det är orsaken till att vi har återkommit med det här förslaget redan i år, trots att beslut i frågan fattades för bara ett år sedan. En havande kvinna har rätt till ledighet i sex månader i samband med barnsbörd. Tidigare var det så att om hon arbetade en enda dag under dessa sex månader förlorade hon rätten till tilläggssjukpenning för återstoden av ledigheten. Förra året beslöt riskdagen om en sådan uppmjukning av lagen, att hon har rätt att arbeta upp till 30 dagar utan att förlora rätten till tilläggssjukpenning för resten av tiden; om hon arbetar mer, mister hon däremot tilläggssjukpenningen. Vi anser att ett ytterligare steg är motiverat, även om den uppmjukning som gjordes förra året var bra. Enligt vår mening bör man få arbeta valfritt antal dagar och ändå ha rätt till tilläggssjukpenning för resten av de sex månaderna. Även i fortsättningen kommer säkerligen de flesta kvinnor att utnyttja hela ledigheten, men en sådan här ändring skulle innebära större möjligheter för vissa familjer att ordna på det sätt som de själva anser vara lämpligast. Det skulle innebära att en omotiverad inskränkning i människornas valfrihet eliminerades. Man skulle komma närmare det som vi väl inom alla partier ibland litet slagordsmässigt kallat för valfrihetens samhälle. Vad som behövs från skyddssynpunkt och vårdsynpunkt är enligt vårt sätt att se att modern har rätt till ledighet under sex månader och dessutom genom tilläggssjukpenningen har ekonomisk möjlighet att utnyttja denna ledighet. Den möjligheten har hon nu, och den kommer hon att få behålla även om vårt förslag bifalles. Frågan är bara om detta skydd också skall innebära en dirigering, såsom fallet är i dag, eller om man skall ge familjerna förtroende att själva avgöra vad som är bäst för dem. Vi kan inte inse att det finns några påvisbara nackdelar med att ge familjerna ett sådant större förtroende, och därför bör inte de nuvarande inskränkningarna behållas. Ibland har det sagts att detta huvudsakligen skulle vara ett arbetsgivarintresse, och att det skulle finnas risk för påtryckningar på kvinnorna från arbetsgivarnas sida. När förslaget remissbehandlades förra året, tillstyrktes en ändring av den typ vi nu föreslår av LO och SACO. Jag tror inte att dessa organisationer därvid företrädde något arbetsgivarintresse. När det gäller risken för påtryckningar kan jag bara hänvisa till att LO i sitt yttrande framhöll, att det inte förekom några sådana påtryckningar och att risken härför inte heller skulle öka om man genomförde den nu aktuella uppmjukningen. Fru Sigurdsen utvecklade i debatten förra året LO:s underlag för detta uttalande, och jag finner ingen anledning att nu upprepa vad hon sade. Den som anser att det behövs en styrning genom ekonomiska påtryckningar eller, om man så vill, repressalier har tydligen den uppfattningen att familjerna själva inte kan avgöra vad som är bäst för dem. Men han måste också anse att det i alla situationer är mindre ansträngande för kvinnan att vara hemma och ta hand om barnen än att återvända till sitt arbete. Jag frågar mig, om det är en realistisk ståndpunkt. Jag tror inte att så är förhållandet i samtliga fall. Den nuvarande lagen kan ibland få en effekt som är rakt motsatt den avsedda. En kvinna får ju börja arbeta efter barnsbörden, eller i vissa fall efter någon tid. Men skulle hon finna att arbetet är mer ansträngande än beräknat har hon kanske inte den ekonomiska möjligheten att avbryta arbetet och återgå till att vara hemma, om hon har arbetat mer än 30 dagar. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservationen, som tillstyrker fyrpartimotionerna, och jag hemställer att ledamöterna överväger om ni inte kan rösta för denna reservation och på det sättet ge strävandena till ökad valfrihet för kvinnorna en liten puff framåt.

Herr talman! Det kan finnas anledning att erinra om hur denna fråga behandlats tidigare i riksdagen. Vi fick en obligatorisk moderskapsförsäkring 1955, och enligt 1954 års lag utgick tilläggssjukpenning under 90 dagar. År 1963 ökades ersättningstiden till 180 dagar. Före den 1 juli 1969 — det har herr Romanus redan erinrat om — förlorade kvinnan rätt till tilläggssjukpenning därest hon arbetade, även om det bara var fråga om några enstaka dagar. Detta vållade irritation, framför allt i de fall kvinnan saknat kännedom om konsekvenserna av att ledigheten avbröts med tillfälligt förvärvsarbete. Det skapades också irritation, om arbetet kanske bestod i att man hjälpt till på sin arbetsplats i en besvärlig situation. Motionerna vid 1965 års riksdag överlämnades som bekant till familjepolitis ka kommittén. Jag tycker det finns anledning att erinra om att andra lagutskottet i sitt utlåtande till motionerna underströk vikten av att de skyddssynpunkter, som anlades vid införandet av reglerna om tilläggssjukpenning för blivande och nyblivna mödrar, upprätthölls. I princip borde ledighet i samband med barnsbörd vara sammanhängande, men utskottet menade att om de regler som då fanns hade skapat en sådan irritation, kunde det vara befogat att undersöka huruvida man — utan att äventyra skyddsoch vårdintressena — kunde tillåta en uppmjukning av reglerna. Utskottet sade sig syfta på fall av enstaka kortare avbrott i ledigheten. — Jag vill poängtera att utskottet var enigt. I november 1968 framlade familjepolitiska kommittén sin promemoria »Avbrott i ledighet vid havandeskap>. Detta är faktiskt aktuellt även i dag. Man erinrar om att familjepolitiska kommittén har att pröva avvägningen och sammansättningen av samhällets ekonomiska stöd till barnfamiljerna — det gäller då inte bara barnbidrag och familjebostadsbidrag utan också moderskapsförsäkring. Kommittén förklarade att man hade för avsikt att i det kommande betänkandet redovisa sitt uppdrag och pröva frågan om ett vårdbidrag.

Som vi vet hade kommittén tre olika alternativ. Jag skall inte trötta med att nu redovisa dem, eftersom vi vet vad kommittén föreslog och vet vad riksdagen beslutade. Jag vill emellertid än nu en gång erinra om att familjepolitiska kommittén sade att i diskussionen om ett vårdbidrag måste även moderskapsförsäkringens utformning behandlas. Därvid kommer frågan upp om stödet skall utgå oberoende av om modern arbetar eller ej. Man försöker nu framställa det som om utskottsmajoriteten inte skulle ha intresse vare sig för familjepolitik eller för den valfrihet som vi alla är anhängare av, men dessa frågor skall vi inte diskutera vid det här tillfället. Nu skall vi hålla oss till ett begränsat område, till tilläggssjukpenning vid barnsbörd. De övriga frågorna skall vi ta upp när vi får familjepolitiska kommitténs förslag. Herr Romanus har åberopat bara två av de tio remissinstanserna, nämligen LO och SACO, som stöder de tankar han framför i sin motion. Det är väl rätt naturligt att han gör på det sättet, men jag vill säga att fem remissinstanser — socialstyrelsen, arbetarskyddsstyrelsen, Svenska arbetsgivareföreningen, Svenska landstingsförbundet och Svenska kommunförbundet — har tillstyrkt det förslag till uppmjukning som familjepolitiska kommittén har framlagt. Riksförsäkringsverket, TCO och Försäkringskasseförbundet har i princip anslutit sig till förslaget men föreslår eller ifrågasätter i olika hänseenden avvikelser när det gäller den närmare utformningen av detta. Det är alltså bara två instanser, LO och SACO, som menade att kvinnan skulle kunna få arbeta så många dagar hon önskade utan att hon skulle gå miste om tilläggssjukpenningen under återstående delen av de 180 dagarna. Herr Romanus har på nytt, liksom under debatten i fjol, åberopat LO:s remissyttrande. Familjepolitiska kommittén skrev i sitt betänkande att det kunde finnas risk för att man försöker påverka kvinnorna att tidigare återgå till sitt arbete. Jag sade i fjol, och jag vill faktiskt upprepa det även i år, att såvitt jag kan förstå — vid läsning av både LO:s och TCO:s remissyttranden — hyser även dessa två organisationer viss oro, eftersom de särskilt berör denna fråga i sina remissyttranden. LO skriver att det skall vara kvinnans sak att avgöra i vad mån hon vill åtaga sig ett visst förvärvsarbete. TCO skriver att det alltid måste vara ett frivilligt åtagande. När LO avgav sitt remissyttrande den 27 december 1968 hade vi kvar de gamla bestämmelserna. Det är nog riktigt som det stod i yttrandet — jag betvivlar inte det — att det inte var många kvinnor som haft något avbrott i sin ledighet. Om de hade arbetat bara en dag hade de gått miste om fortsatt tilläggssjukpenning. Det intressanta skulle vara att få veta hur de nya bestämmelserna har verkat. Vi har mycket liten erfarenhet av det ännu, eftersom de trädde i kraft den 1 juli 1969. Det för utskottet väsentliga är emellertid vad utskottet självt skrev 1965. Det var liksom en beställning till familjepolitiska kommittén, som skulle behandla en liten bit av den fortsatta familjepolitiken. I stället för att vänta tills kommittén lämnat sitt slutbetänkande tog man ut denna detalj och fick till stånd en uppmjukning av reglerna. Diskussionen om valfriheten och om hur familjerna skall ordna det för sig får vi föra när vi har fått förslaget från familjepolitiska kommittén. Jag yrkar bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Som tidigare anförts är jag medmotionär i fråga om denna fyrpartimotion. Jag tillhör också andra lagutskottet men hade tyvärr inte möjlighet att delta när motionen behandlades, vilket gör att jag inte finns med bland dem som undertecknat reservationen till utskottsutlåtandet. Jag biträdde denna motion även föregående år, och jag stödde mig på Landsorganisationens remissbehandling av familjepolitiska kommitténs förslag i detta sammanhang. Varför har vi då kommit till denna ståndpunkt, att det bör vara kvinnan själv som får avgöra när hon vill avbryta ledigheten? Motivet är rent principiellt. Socialförsäkringarna är till för att ge ett ekonomiskt skydd i dylika situationer. Det är arbetarskyddslagen som skall innehålla bestämmelser för det skydd kvinnan skall ha. LO säger i detta mycket omdiskuterade remissyttrande att det inte minst av rättviseskäl kan finnas fog för att överlåta åt kvinnan själv att med iakttagande av arbetarskyddslagens bestämmelser få avgöra det antal dagar av 180 möjliga som hon önskar vara borta från arbetet och uppbära tilläggssjukpenning. Det är alltså via arbetarskyddslagstiftningen som dessa synpunkter skall beaktas, inte via socialförsäkringen, enligt vår uppfattning. Och arbetarskyddslagstiftningen är ju föremål för översyn. Det finns alltså möjlighet att den vägen få till stånd andra bestämmelser, om man tycker, att tiden skall vara längre än enligt de bestämmelser som nu finns. Det innebär något av en förmyndarinställning från samhällets sida, att samhället via socialförsäkringen borde avgöra hur många dagar kvinnan eventuellt skall avbryta ledigheten för förvärvsarbete. Varken bakom motionen eller bakom det remissyttrande som Landsorganisationen har avgivit i detta sammanhang ligger en tanke eller en önskan att detta skall ske i någon större omfattning. Tanken är bara att det inte bör vara samhället som skall avgöra detta, utan det bör kvinnan få göra själv. Jag vill, innan jag yrkar bifall till reservationen, uppmärksamma kammarens ledamöter på vad man kommer att biträda, om man ansluter sig till utskottets förslag.

Man fattar därmed ett beslut som innebär, att vi för all del inte skall överlåta åt kvinnorna själva att avgöra i vad mån och för hur lång tid de bör göra avbrott i detta sammanhang. Jag vill med det anförda, herr talman, yrka bifall till reservationen.

Herr talman! Det var en stor framgång, när vi en gång fick den lag som skyddar kvinnan och gör det möjligt för henne att ta sig ledigt i samband med att hon får barn. Men ingen lag är så bra att den inte kan bli bättre. Som utskottet emfatiskt har påpekat är det nu bara ett år sedan vi genomförde en väsentlig förbättring av lagstiftningen på detta område och då även avslog motionsyrkanden med samma syfte som dem vi nu behandlar. Enligt den praxis vi har här i huset borde man då vänta med att resa krav på ändring, tills vi har vunnit erfarenhet av hur den nya lagen fungerar. Men jag har flera skäl att ändå stödja motionärerna och reservanterna. Jag anser dels att de principiella skäl som anförs i motionen är så starka medan de som anförs mot den är så föga övertygande att det finns anledning att justera riksdagens beslut förra året, dels att utskottsutlåtandet är hållet i en så negativ och definitivt avböjande ton, att det inte ges några öppningar till en framtida omprövning. Utlåtandet präglas av en sådan förmyndarmentalitet och en sådan misstro mot kvinnans — om faderns roll talar man inte alls i detta sammanhang — både förmåga och vilja att tillvarata barnets och sitt eget bästa, att jag inte kan acceptera den utformning som utskottsutlåtandet fått. Jag skall gärna erkänna att man, om utlåtandet sett annorlunda ut, kunnat nöja sig ett tag.

Det är enligt min mening anmärkningsvärt att utskottet liksom riksdagen förra året uttryckt ett sådant misstroende mot föräldrarna. Problemet ligger i stället på arbetsgivarsidan och uppträder ju så snart man medger någon som helst uppmjukning alltså även den som genomfördes förra året. Man bör komma till rätta med detta, men det bör ske genom åtgärder som riktar sig mot missbruk från arbetsgivarsidan och inte genom att man omyndigförklarar föräldrarna. Den utredning om utvidgad anställningstrygghet som tillsattes av inrikesministern förra året har också fått i uppdrag att se över dessa frågor och har enligt min mening alla möjligheter att tillgodose behoven. När lagstiftningen tillkom var ett väsentligt skäl för sexmånadersledigheten, som jag — det vill jag understryka — betraktar som en mycket viktig välfärdsreform, att modern skulle kunna genomföra amningen. Man må ha vilkå åsikter som helst om värdet av amningen. Faktum är emellertid att utvecklingen lett till att de flesta ammar mycket kort tid, och man har i detta avseende inte kunnat påvisa några skillnader mellan kvinnor som arbetar i Enligt nyligen offentliggjorda undersökningar är det många som ammar bara några veckor. Majoriteten ammar endast tre månader, och bara 10 procent ammar sex månader eller längre. I stället har vi fått mycket bättre ersättningar för modersmjölken än förr, så att flaskuppfödningen inte längre erbjuder sådana medicinska problem som tidigare. Men framför allt, och det innebär en revolutionerande förbättring av barnens uppväxtförhållanden, har fäderna börjat ta aktiv del i barnavården redan från det barnen är i spädbarnsåldern. Det vore i många familjer lika bra eller bättre att fadern, sedan modern återhämtat sig efter förlossningen, stannade hemma hos barnen. Det är över huvud taget önskvärt att båda föräldrarna får möjlighet att utnyttja eller dela på den barnledighet som nu förbehålls kvinnan. Båda föräldrarna måste ju med tanke på sin gemensamma fostraruppgift få möjlighet att vänja sig vid den nya situationen och få en god kontakt med barnen. För barnen är det självfallet viktigt att de får god kontakt med båda föräldrarna. Det är förvånande att man har så litet intresse för förhållandet mellan fadern och barnet i detta sammanhang. Utan att ge denna möjlighet till båda föräldrarna kan man inte heller åstadkomma den reella valfrihet mellan hemarbete och yrkesarbete som är en förutsättning för jämlikhet mellan könen. Fick mannen rätt till barnledighet skulle det också vara möjlighet för fadern till ett barn, som föds av föräldrar vilka inte sammanbor, att i moderns ställe ta hand om barnet ifall detta vore den lämpligaste lösningen. Därför bör frågan om en utvidgning av anställningsskyddet och = försäkringsförmånerna till båda föräldrarna under barnets första levnadsmånader tas upp snarast. En sådan reform kan självfallet förenas med kravet på att den havande och nyförlösta kvinnans hälsa skall skyddas. Riksdagen har på sätt och vis redan uttalat sig för den principen. Förra året antogs nämligen en motion med begäran om utredning av adoptivföräldrars jämställande med de biologiska föräldrarna i detta avseende. Motionen och riksdagsbeslutet utgick från att förmånerna skulle utnyttjas av endera av föräldrarna, oavsett kön. Ett ytterligare steg mot en sådan mera genomgripande reform av lagstiftningen skulle vara att i dag besluta, att kvinnan själv får avgöra hur lång tid och under vilken period av 180-dagarsledigheten som hon skyddad av lagfäst anställningstrygghet och ekonomisk grundtrygghet bör stanna hemma hos barnet. Men det är i och för sig tillräckligt skäl för att rösta med reservationen att man är angelägen om att förbättra kvinnans situation inom det nuvarande systemet och att man är beredd att lita på kvinnans vilja och förmåga att tillvarata sitt och barnets bästa. Med detta ber jag, herr talman, att få yrka bifall till reservationen.

Herr talman! Jag skall be att få instämma i vad fru Dahl sade om önskvärdheten av att man i framtiden även skapar en större jämlikhet mellan män och kvinnor i detta sammanhang. Den saken var också uppe när lagändringen gjordes förra året. Då fanns det en reservation om detta, och även om den avslogs får man väl ändå dra den slutsatsen av riksdagsbehandlingen, att vi inom en inte alltför avlägsen framtid har rätt att vänta ett förslag som leder till bättre jämlikhet på detta område. Fru Skantz åberopade, naturligt nog, alt det pågår en utredning. Jag tror ändå att riksdagen utan fara kan bifalla reservationen. Dels gäller det en konkret och begränsad frågeställning, som redan har blivit belyst av en utredning, dels föregriper inte ett bifall till reservationen en framtida utredning — ty ingen vill väl försöka göra troligt att en utredning i framtiden skulle komma att föreslå minskad valfrihet inom socialförsäkringen i detta fall. Fru Skantz sade också att det väsentliga för andra lagutskottet har varit vad utskottet skrev 1965, nämligen att reformen borde vara begränsad. Ja, det är mycket möjligt att detta har varit det väsentliga för andra lagutskottet, men riksdagen kan ju i dag vara något djärvare än utskottet var för fem år sedan. Det borde inte vara någon unik företeelse. Vidare påpekade fru Skantz att vi motionärer bara har åberopat två remissyttranden, nämligen de som sammanfaller med vår uppfattning. Ja, det är väl självklart. Vi har inte avsett att göra någon fullständig redovisning av vad remissinstanserna anfört utan har bara tagit med yttranden där man anfört skäl för vårt förslag. Jag vill emellertid nu liksom förra året uttrycka den allra största förvåning över att fru Skantz har kunnat hitta någon som helst tveksamhet i LO:s remissyttrande. Kanske skulle jag överlämna ordet till fru Sigurdsen, som redan i fjol sade att LO:s skrivning, att det bör vara kvinnans sak att avgöra i vad mån hon skall åta sig förvärvsarbete under havandeskapstiden, inte tyder på någon tveksamhet hos LO. Det är precis vad vi föreslår; kvinnan skall få avgöra den saken själv. Där finns det alltså ingen tveksamhet. Herr talman! Även på en annan punkt vill jag instämma med fru Sigurdsen. Om man önskar inskränka kvinnans rätt att förvärvsarbeta efter barnsbörd, så bör man införa en bestämmelse i arbetarskyddslagstiftningen som förbjuder henne att förvärvsarbeta. Men man skall inte använda ekonomiska påtryckningar inom socialförsäkringens ram.

Herr talman! När fru Dahl yttrade sig fick jag nästan intrycket att hon diskuterade det mesta utom reglerna för tilläggssjukpenning vid havandeskap. Hon tog upp frågor beträffande adoptivföräldraskap, anställningstrygghet, jämlikhet mellan män och kvinnor och en rad andra spörsmål. Dessa ämnen är nog så intressanta att diskutera, dock inte just när vi behandlar förevarande utlåtande från andra lagutskottet. Jag skall därför faktiskt avstå från att göra några kommentarer till frågan om familjepolitikens framtida utformning. Jag sade i mitt tidigare inlägg att familjepolitiska kommittén arbetar med frågan som gäller samhällets ekonomiska stöd till barnfamiljerna och att den enligt vad som sagts räknar med att framlägga ett förslag någon gång i början av 1971. Herr Romanus menar att vi inte behöver ta någon hänsyn till att det pågår en utredning på detta område. Det är emellertid ganska intressant att notera att herr Romanus i andra lagutskottet själv varit med om att utarbeta ett utlåtande som yrkar avslag på en motion just med hänsyn till att det pågår en utredning i familjepolitiska kommittén — som arbetar med frågan. Vi vet att familjepolitiska kommittén har att behandla bl.a. frågorna om barnbidrag och ett eventuellt vårdbidrag. Det gäller härvid, såsom jag framhållit, huruvida detta skall utgå oberoende av om modern arbetar eller ej. Det spörsmålet har också samband med den fråga vi nu diskuterar. Med hänsyn till att familjepolitiska kommittén efter beslut av riksdagen på andra lagutskottets förslag år 1965 fått beställningsarbetet att utreda denna fråga, då vidare en uppmjukning skett från och med den 1 juli 1969 och då kommittén ämnar framlägga ett förslag om familjepolitiken, tycker jag att vi borde kunna avvakta detta. Såsom utskottet framhållit, har det inte inträffat något nytt som föranleder utskottet att ändra uppfattning. Det är vidare ganska intressant att lyssna på denna debatt, där man talar om arbetarskyddet men där ingen har åberopat arbetarskyddsstyrelsens remissyttrande. I detta framhålles nämligen att det verkliga skyddet för moder och barn snarast ligger i rätten till tilläggssjukpenning, vilken under en tid av minst 180 dagar ger modern ekonomisk möjlighet att avhålla sig från förvärvsarbete. Detta är enligt min mening ett yttrande som man bör ta all hänsyn till. Det kommer dock från arbetarskyddsstyrelsen som handhar dessa frågor.

Herr talman! Jag inser att det närmast är något som kan jämföras med en naturlag att när en utredning pågår så avslås motionsyrkanden med hänvisning till den. I detta fall är det så — som också utskottet påpekar — att den affärstidslag som nu gäller har begränsad giltighet, och det har tillsatts en utredning för att undersöka hur man skall ha det när tiden går ut. Varför har då några ledamöter motionerat om att lagen skall avskaffas utan att den tillsatta utredningens resultat avvaktas? Jo, frågan utreddes ganska ingående år 1965 i samband med att affärstidslagen antogs. Vi anser att utredningsmaterialet redan då, liksom även remissyttrandena, visade att affärstidsregle ringen borde avskaffas. Flera remissinstanser delade den ståndpunkten. Härav följer att vi inte anser att någon ytterligare utredning i dagens läge är nödvändig. Vår uppfattning har styrkts av de erfarenheter som gjorts under den nya lagens giltighetstid. Det har varit utomordentliga svårigheter beträffande gränsdragningen vid den dispensgivning från den lagstadgade affärstiden, som under alla förhållanden är nödvändig. Man skulle kunna peka på åtskilliga orimligheter härvidlag. Det framgick också — anser jag — vid höstens interpellationsdebatt i denna fråga, att regeringen inte klarar att reda ut vilka principer som skall gälla för denna gränsdragning. Vidare har regeringens hållning vid behandlingen av sådana här dispensärenden förändrats i maximalt konsumentfientlig riktning. Man stänger helt enkelt där man kommer åt; sedan frågan senast behandlades i riksdagen har ytterligare ett par affärer i Storstockholm fått stänga, varigenom mindre valfrihet åstadkommits för ytterligare några tusental stockholmare. Vi har naturligtvis i och för sig inte något emot att problemet utreds, även om det är onödigt. Vi är övertygade om att man då kommer att finna ytterligare skäl för lagens avskaffande. Detta torde i synnerhet bli fallet om utredningen studerar samhällsutvecklingen och tar reda på önskemålen hos framför allt ensamstående föräldrar samt familjer där båda makarna förvärvsarbetar. Då får man säkerligen ännu fler bevis för att det finns ett utbrett önskemål om — som det heter i propositionen — t.ex. söndagsöppet. Om nu ytterligare belägg skulle behövas. Dessa önskemål framgick av en undersökning redan 1965, och i de fall man har givit tillåtelse till söndagsöppet har också verkligheten och konsumenternas eget handlande visat att ett sådant önskemål föreligger. En egendomlighet med utredningen är att den utöver ordföranden, som är en hög ämbetsman, bara innehåller företrädare för produktionsoch distributionssidan och inte någon som särskilt kan utpekas som företrädare för konsumentintressen. Personligen har jag uppfattningen att konsumenterna själva genom sin efterfrågan bäst visar när de vill handla. Men för att komma från herr Lange, som är så förtjust i tanken att konsumenterna skall företrädas av olika organ och kollektiv, är det en förvånande åtgärd när han tillsätter en utredning med den sammansättningen. Utredningens ensidiga sammansättning har också påtalats av t.ex. statens konsumentråd. I direktiven till utredningen finns en del egendomligheter som jag nu inte skall ingå på, men jag hyser stor tillförsikt. Varken de handelsanställdas organisationer eller socialdemokraterna kan göra mer än försena den liberalisering som konsumenternas = allt starkare krav på ökad valfrihet kommer att driva fram. I längden kommer ni inte att kunna stå emot det. Detta krav är bl.a. betingat av ökat kvinnligt förvärvsarbete och av familjernas önskan att tillsammans göra större inköp. Det är alltså dels en fråga om bättre jämlikhet mellan män och kvinnor, dels en fråga om bättre demokrati inom familjen.

Herr talman! Herr Romanus avstod förståndigt nog från att ställa något yrkande. Den gällande affärstidslagen utlöper den 31/12 1971. Särskilda sakkunniga har tillkallats för att utreda frågan om huruvida affärstidslagen skall fortsätta att gälla efter utgången av sin nuvarande giltighetstid eller om lagen helt kan avvaras.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
Herr talman! Även om jag helt ansluter mig till utskottets enhälliga uppfattning och det som har sagts av utskottets talesman, vill jag helt kort säga ett par ord om de handelsanställdas synpunkter på denna fråga. Handelsanställdas förbund delar uppfattningen att en av de grunder som affärstidslagen bygger på är att bedömningen av affärernas öppethållande bör ske med utgångspunkt i konsumenternas intressen. Av det skälet finner vi det också värdefullt att samhället genom lagstiftning reglerar öppethållandet. Eljest skulle vi löpa en uppenbar risk att vissa konsumentintressen allvarligt förbisågs till förmån för andra konsumentintressen. Jag ser det som en styrka att samhällets organ tar konsumentpolitisk ställning och reglerar konkurrensmöjligheterna så att konkurrensen inte skadar uppenbara konsumentintressen. Jag tänker på detaljhandelns strukturrationalisering och varudistributionens kostnader. Det kan ju för all del vara typiskt att enskilda liberala riksdagsledamöter hävdar en utökad liberalisering, som kanske tilltalar vissa konsumenter, men inte tar hänsyn till de olika konsumentintressen som finns i vårt samhälle. Det är självklart att riksdagen inte kan frånkännas ansvaret för att konsumentgrupper blir förbisedda. Ett konsumentintresse är att butikerna betjänas av yrkeskunnigt folk. Såväl bland de handelsanställda som inom stora delar av köpmannakåren känner man sig i dag oroad över att en försämring av arbetstiderna i affärerna skulle medföra att den yrkeskunniga personalen flyr yrket. Det kan komma att bli svårt att få välutbildad arbetskraft. Detta måste man ta hänsyn till vid bedömningen av konsumenternas intressen, inte minst om man vill ha ökad konsumentupplysning i butikerna. Det är ju den tillsatta utredningens uppgift att utreda denna fråga och komma med förslag, som kan behandlas av nästa års riksdag. I likhet med utskottet anser jag att utredningens arbete inte bör föregripas. Jag yrkar bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Beträffande vad herr Jönsson sade om svårigheten att få personal vill jag bara påpeka, att hittills har svårigheten för de butiker som haft söndagsöppet inte varit att få personal, utan snarast att ordna de arbetssökande i en något så när rättvis kö. Öppethållandet har inte på något sätt behövt gå ut över de fast anställda, utan denna arbetsinsats har gjorts helt frivilligt. Jag vet inte om herr Jönsson generellt vill säga, att de som arbetat när affärerna haft söndagsöppet eller förlängt öppethållande på kvällarna har varit okvalificerade människor. Om det är så man ser på saken inom Handelsanställdas förbund, så förstår jag bättre varför de som arbetar inom handeln inte vill organisera sig i det förbundet i den utsträckning som både herr Jönsson och jag tycker vore rimlig. När nu herr Jönsson tog ordet särskilt för att redogöra för de handelsanställdas inställning, så kunde det vara på sin plats att han också redovisade sin och förbundets syn på det uttalande som gjorts av en av förbundets avdelningar i samband med behandling av frågan om kollektivanslutning till det socialdemokratiska partiet. Avdelningen uttalade att den slår vakt om kollektivanslutningen, men gav sin styrelse fullmakt att upphäva beslutet om anslutningen, för den händelse de socialdemokratiska politikerna i det område där avdelningen är verksam inte skärpte sig och intog en mera restriktiv hållning till öppethållande på söndagar. Har herr Jönsson någon kommentar till det handlingssättet?

Herr talman! Jag konstaterar att herr Romanus fortfarande, liksom i höstas, i denna talarstol ömmar för kollektivanslutningen till det socialdemokratiska partiet och är ängslig för att någon avdelning skall överge den. Det står i bjärt kontrast till debatten i denna kammare förra onsdagen. Herr Romanus” = historieskrivning är emellertid inte alldeles riktig. Jag skulle vilja uppmana honom att en annan gång läsa mer än rubrikerna. Det som stod i tidningen Arbetet på denna punkt stämde nämligen inte överens med rubriken. Den avdelning det gäller har aldrig på något sätt satt kollektivanslutningen i fråga.
Herr talman! Herr Romanus talar om söndagsöppet, service m.m. Jag vill klart och tydligt säga ifrån att visst kan varuhusen hålla öppet, men vi har ett behov av att komplettera dessa centralt belägna affärer med små butiker, inte minst på landsbygden. Så länge som detta behov finns kan vi naturligtvis inte göra det svårare för dessa mindre butiker än vad de för närvarande har. Herr Romanus talar alltså mycket välvilligt om service. Men varför kräver ingen att det skall vara service på länsstyrelserna, service i stadshuset o.s.v.? Vill exempelvis riksdagsmannen stå till tjänst över lördagar och söndagar? Det har jag under 30 år varit med om från halv sex på morgonen till sena kvällen, men jag vill inte att man skall ha det på det sättet i fortsättningen. Herr Romanus kan vara romantisk, det kan jag förstå.

Som ordförande i en kooperativ förening med en omsättning på 235 miljoner kronor om året vet jag att det finns svårigheter att skaffa personal. Herr Romanus säger att det är en kö av personer som vill arbeta under den utsträckta affärstiden.

Men de som anser att andra skall arbeta när de själva vilar har naturligtvis den inställning som herr Romanus har givit uttryck åt. Jag hoppas givetvis att riksdagen bifaller utskottets hemställan och att regeringen också beaktar att det inom handeln finns vissa intressen som måste beaktas beträffande både den som är kund och den som står i ledningen.

Herr talman! Om herr Lundberg är intresserad av att skapa bättre service för allmänheten inom förvaltningen tror jag att vi kan förenas i en gemensam strävan. Riksdagsmännens »service> eller kontakt med allmänheten pågår även lördagar och söndagar — åtminstone inom det parti i vilket jag är verksam. Jag tycker inte att det väsentliga måste vara att alla människor arbetar samma dagar i veckan och vilar samma dagar i veckan, utan att man ger var och en möjlighet att ordna sin tillvaro så praktiskt han kan. Det kan faktiskt, i vissa fall, innebära att man får ta ledighet på andra tider än söndagarna och att det kan vara praktiskt. Bl. a. har man då i dagens samhälle större möjligheter att uträtta sina inköp än om man är ledig just på söndagarna. Herr Lundberg tog också upp frågan om de handelsanställdas problem och svårigheter när det gäller att arbeta på söndagarna. Den saken har faktiskt även en annan sida. Det finns människor — många av dem arbetar just i de butiker som har söndagsöppet — för vilka detta är enda möjligheten att ha förvärvsarbete, bl.a. på grund av det sätt på vilket politikerna i olika kommuner och i regeringen har skött daghemsfrågorna. Dessa människor kan inte få tillsyn för sina barn vid något annat tillfälle. Jag skall be att få återge, trots att tiden lider, ett kort avsnitt av vad en kvinna sade på en konferens om dessa frågor. Hon sade: Man har talat om att detta är lyxarbete för de människor — ofta kvinnor — som ställer upp. >Jag vet inte om det är lyx för en hemarbetande kvinna med småbarn att en enda dag i veckan få komma ut och vara sig själv, få träffa andra människor, få tala med vuxna på vuxnas språk. Det ligger mycket djup problematik bakom det och alla kvinnor som varit hemma under en längre period och haft småbarn omkring sig vet vad det innebär och vet också vad det betyder att få jobba med någonting annat än hemarbete och få en egen inkomst.» Herr talman! Det är inte fråga om någon nedvärdering av hemarbetet, utan det är endast ett vittnesbörd om att det faktiskt i vissa sammanhang kan vara ett önskemål även från löntagarnas sida att få denna arbetsmöjlighet. Till herr Jönsson i Arlöv vill jag säga att min oro verkligen inte beror på att jag skulle frukta att kollektivanslutningen till socialdemokratin får för liten omfattning. Det oroande är ju att man från en avdelning har uttalat ett klart hot om att inskränka kollektivanslutningen om man inte får sin vilja fram genom de socialdemokratiska politikernas agerande — och att man inte har behövt verkställa detta hot. Sedan vet nog herr Jönsson mycket väl att jag — och för övrigt hela mitt parti — anser att kollektivanslutning av människor till en politisk organisation är en ur demokratisk synpunkt mindre tilltalande ordning än om var och en ansluter sig själv. Men det är inte den saken vi skall diskutera i dag. Det är inte fråga om att jag feltolkar några rubriker. Jag skall be att få citera vad Handelsanställdas ombudsman Bengt Lloyd har skrivit i Expressen i eget namn om det åsyftade uttalandet. »Där kritiserades nämligen några kommuner för att de alltför lätt låtit lura sig av köpmännens underliga motiveringar för söndagsöppethållande. Handels avdelning kräver större fasthet av de socialdemokratiska kommunalmännen att bättre bevaka konsumenternas intressen. För att understryka bristerna i detta avseende har avdelningens representantskapsmöte först enhälligt slutit upp kring kollektivanslutningen och därefter givit avdelningsstyrelsen fullmakt att ompröva ställningstagandet om skäl därtill skulle föreligga.> Kan man formulera en hotelse mera klart än på detta sätt? Så tillägger man att man har »understrukit behovet av vaksamhet till motiveringarna för söndagsöppethållande>. Detta är alltså den hotelsen som Handels har uttalat och som man tydligen inte har behövt verkställa.

Herr talman! Det är inte ofta man har anledning att från denna talarstol göra invändningar mot grupper av företagare. Men i detta fall har jag all anledning att fördöma den grupp s.k. fria företagare — jag skulle närmast vilja kalla dem fördomsfria företagare — som anordnar spel på ett sätt som inte står i överensstämmelse med lagstiftningen.

År 1967 importerade vi spelautomater för 4 miljoner kronor, år 1968 för 10 miljoner kronor och år 1969 fram till november månad för 16 miljoner kronor. När lotteriförordningen år 1939 fastställdes, kunde lagstiftarna inte ens i sin vildaste fantasi föreställa sig, att spelautomater skulle komma att dyka upp på de ställen där de nu förekommer. Det finns spelautomater på kaféer, drugstores, bensinstationer, biljardhallar och varuhus. Tempo har introducerat den enarmade banditen i varudistributionens tjänst. Orsaken till detta är bl.a. ett hovrättsutslag vari det fastslogs att spel med polletter är förenligt med lotteriförordningen av 1939. Polletterna har blivit ett nytt mynt här i landet. Samma polletter som används i Skåne kan användas i Sundsvall och på andra håll i landet. På restauranger där man inte har dans, alltså där man inte har förutsättningar att uppfylla vad som stadgas i 1 och 2 88 lotteriförordningen, försiggår spel. Det halvstatliga SARA företaget har spel med automater på tredjeklasskrogarna. Där kan man för vinsten köpa mat och cigarretter. De företagare som har spelautomater — och det är detta som är det ruskiga i sammanhanget — bildar s.k. enskilda klubbar där spel försiggår med svenska enkronor och där man kan satsa mellan en och tio kronor och få vinster på 1500 till 2500 kronor. Av programmet Fokus i TV framgick det klart att det går mycket snabbt att spela bort mycket stora summor. Upp till 40 000 kronor uppgavs en av de intervjuade ha spelat bort, och det stämmer; den mannen är från min hemstad och jag känner honom personligen. Utvecklingen under de senaste tre åren har gjort att detta blivit ett spe ciellt stort problem för ungdomen. Även på ungdomsklubbar och ungdomsgårdar har man satt upp enarmade banditer, och på det sättet får den yngre publiken kontakt med hasardspel vid mycket unga år. När vi skrev motionen hade vi vetskap om att en utredning var på gång, men vi ansåg att läget i landet är så allvarligt, att det fordras ett totalstopp. Eftersom ett förbud inte på något sätt drabbar seriösa företagare, utan en grupp människor som utnyttjar andras svaghet, kunde man ha förväntat att utskottet låtit motionen gå på remiss. Eftersom det nu sitter en utredning — den har för resten suttit i ungefär fem år — och man räknar med att förslag skall framläggas till 1970 års riksdag, blev motionen enligt praxis i detta hus inte föremål för remissbehandling. Utskottet säger i sin skrivning att det är särskilt betänkligt att spelverksamheten ofta försiggår i lokaler där ungdom vistas och att det därför är angeläget att effektiva åtgärder för att komma till rätta med missförhållandena snarast vidtas. Jag tycker nog att det hade funnits anledning att höra rikspolisstyrelsen — säkert har rikspolisstyrelsen så många upplysningar att ge utskottet i den här frågan, att man kunnat få en bild av de verkliga förhållandena i dag. Herr talman! Vi hoppas snart få bukt med detta problem, och vi hoppas få en lagstiftning som sätter stopp för dessa enskilda profitörer — de är ingenting annat. I sin reklam till hugade spekulanter frågar grossisterna, om de vill vara med och dela på 500 miljoner — man beräknar att det omsätts så mycket på denna typ av spel. Vi har läst om de avarter som dök upp i Chicago under depressionen på 1930-talet och vilka problem som där uppstod. Rufus King har skildrat detta i sin bok om gambling. Robert Kennedy förstod också vilka enorma sociala skadeverkningar som uppstod därför att man inte betraktade spel med sådana här spelautomater som någonting speciellt syndigt och att snart sagt alla människor spelade på de automater som står uppställda i restauranger och kaféer av alla möjliga typer. Herr talman! Jag tycker att utvecklingen är så oroande att jag vill yrka bifall till motion 285 i denna kammare.